Herr talman! Per Unckel säger att han inte vill lägga sig i debatten mellan energiministern och mig om de samhällsekonomiska kostnaderna för kärnkraften. Men i nästa ögonblick begär han att jag på stående fot skall redovisa resultatet av en sådan analys. Per Unckel begår ju att jag skall beskriva en väg som är mera ekonomisk än att bygga de tolv reaktorerna färdiga. Vad jag i all enkelhet har begärt är att man skall sätta sig ned med en grupp opartiska experter, ta reda på hur mycket som faktiskt återstår att investera i kärnkraftverk och i följdkostnader för distributionssystem, undersöka hur mycket pengar man kan få för strömmen från dessa kärnkraftverk och se om denna affär lönar sig eller om det finns bättre och billigare sätt att ersätta olja. Det vill man alltså inte göra. Jag vet inte om Per Unckel vill göra det. Om Per Unckel och moderata samlingspartiet är beredda att gå med på att vi gör den här ekonomiska analysen, skulle vi kanske kunna bli riktigt sams till slut. Men så länge man inte vill ställa upp och få den här analysen gjord, får vi ju stå här och bolla argumenten mot varandra. Jag tycker att papperen på bordet skulle vara till stor glädje för oss alla. Och personligen säger jag att det finns goda skäl att misstänka att följdinvesteringarna i dessa kärnkraftverk är så stora att det inte lönar sig att göra dem när vi har den överkapacitet som vi trots allt har på elområdet.

Herr talman! Den här debatten är ganska egendomlig. Den typ av ansats som Pär Granstedt använder här tycker jag är så pass anmärkningsvärd att det finns anledning att göra ett par kommentarer till den. Han har en märklig föreställning om att några prognoser om efterfrågan på el skulle vara det fullständigt centrala i detta sammanhang. Men så är det ju inte alls. Själva grundtanken att vi skulle kunna få för mycket el är i själva verket helt befängd mot bakgrund av det stora oljeberoende vi har. Det finns ett enda litet ord vars innebörd Pär Granstedt tydligen inte förstår. Ordet är substitution. Det finns alltid möjlighet för oss att använda all den el vi kan producera, använda den i stället för andra energislag, i första hand naturligtvis för att ersätta oljan och minska vårt oerhört stora oljeberoende. Det är den enkla sanningen. Sedan finns det en annan sak som Pär Granstedt och hans vänner är mycket bekymrade över. Det gäller tanken att det innebär någon fara, om vi skulle få ett lågt pris på el. Han talar här om att man skall tvingas till en rea av el, som om det skulle vara något ödesdigert för svenska folket. Vad är det för ödesdigert i det? Det är väl alldeles utmärkt, om vi kan få ett så lågt elpris som möjligt. Om något gynnar det alla konsumenter av el. Vi vet ju helt enkelt att el, producerad från kärnkraft, är billig när det gäller de existerande aggregaten som är i drift, naturligtvis särskilt de första fem. Totalkostnaden ligger kring 10 öre per kWh och den rörliga kostnaden är mycket lägre. Det är klart att man kan pressa upp priset en del när det gäller de två aggregat som återstår att bygga. Detta är ju ingen ny materia, detta diskuterades fram och tillbaka inför folkomröstningen. Från alla beräkningar som har gjorts vet vi ju att priset kanske blir litet högre i och för sig på nytillkommande el, men allt tyder på att även den är mycket lönsam. Och vi kan vara fullständigt övertygade om att kärnkraftsindustrin i framtiden, under 1980 och 1990-talen, kommer att vara en vinstmaskin på alldeles samma sätt som den har varit nu. Det är bara att läsa boksluten hos t.ex. Sydkraft, så vet man vad det rör sig om. Den diskussion som Pär Granstedt för är som sagt ekonomiskt sett mycket egendomlig. Men politiskt sett är den egentligen ännu konstigare. Pär Granstedt är trots allt medlem av ett parti som bär upp regeringen och som dessutom har statsministerposten. Ändå måste innebörden i hans fråga vara — om den över huvud taget skall ha någon innebörd — att den regering vi har för en helt felaktig energipolitik. Det är ju trots allt regeringen som tillåter färdigbyggandet av aggregaten 11 och 12. I själva verket borde Pär Granstedt rikta sin interpellation till statsministern, som ju sitter här, och be honom lämna svar på den här helt avgörande politiska frågan. Men vem vet? Det kan ju vara så att fortare än vi tänkt kommer herr Granstedt att befinna sig i den riktiga ekonomiska oppositionen, inte bara i låtsasoppositionen. Och då kan han åtminstone driva sin politiska kampanj mot mer relevant bakgrund.
Herr talman! Låt mig först påminna Bo Södersten om att den energipolitik som förs i landet bestämts av en folkomröstning som vi hade för ca ett år sedan. Bo Södersten har kanske glömt det. Får jag också påminna om att den folkomröstningens utslag inte överenstämde med den politik centern stod för, men att vi har lovat att respektera utslaget. Det gör att energipolitiken inte överstämmer med den politik centern skulle önska sig, men vi för den av respekt för den uttalade folkviljan. Bo Söderstens tal om kärnkraftsindustrin som vinstmaskin för framtiden låter onekligen som ett eko ur det förgångna, och jag skall inte ta upp den debatten. Jag tror att jag i mina tidigare inlägg redan har bemött det som Bo Södersten i övrigt sade. Jag skall inte upprepa detta, utan hänvisar till riksdagens protokoll.

Herr talman! Ett par ord om överskottet på el och om elrean. Det mest intressanta i detta sammanhang är hur man tänker lösa problemet med det stora elkraftsberoende som vi kommer att ha är 1990 när kärnkraften skall vara avvecklad 20 år senare. Detta har ingen tagit upp här i debatten. Vi kommer alltså att vara bundna av en stor elkraftsförbrukning, och varken i regeringens proposition eller i inlägg från andra håll har det redovisats några ansatser hur detta kärnkraftsberoende skall kunna avvecklas. Och det är det viktiga i detta sammanhang. Om vi inte nu satsar på alternativa energikällor för elproduktion, kommer vi heller inte att kunna avveckla kärnkraften år 2010 — eller skall inte det beslutet stå fast? Jag har här anledning att vända mig till Bo Södersten, som sade att det inte är fråga om någon elrea och att nuvarande tillgång på energi är bra för svenska folket. Men visst är en elrea på gång. Vad betyder då det? Ja, en följd är att Hallstaviks Pappersbruk nu har flyttat semestrarna från den vanliga tiden i juli, då alla vill ha semester, till tiden från pingst och framåt. Anledningen är att Vattenfall erbjuder 30 96 lägre elpriser i juli. Det finns i dag i Dagens Nyheter ett inlägg om energidebatten i Frankrike. Där förutser den franska energiorganisationen, Vattenfalls motsvarighet, att vissa kanske måste börja arbeta på natten för att man all kunna placera hela det stora överskottet. Gå ut, Bo Södersten, och fråga jobbarna på Hallstaviks Pappersbruk om de är förtjusta över att tvingas flytta sin semester! Denna gång är det fråga om en något så när vettig tidsperiod. En annan gång blir det kanske billigare för företaget att förlägga semesterperioden till en helt annan årstid. Är detta bra? Det är här kruxet ligger. Vi får en snedvridning av hela produktionsprocessen på grund av att vi har ett stort elöverskott som måste reas av Vattenfall och andra. Och detta överskott kommer att bli ännu mycket större. Hur skall det ersättas efter 1990? Vad skall vi 1990 ersätta strömmen från tolv kärnkraftverk med, om vi skall kunna ta dem ur drift år 2010? Jag förutsätter nämligen att samtliga respekterar beslutet i folkomröstningen att kärnkraften då skall vara avvecklad. Svara på denna fråga!
Herr talman! Först några ord om folkomröstningen. Det är sant att vi har haft en folkomröstning. Och enligt utslaget i denna har vi möjlighet att bygga tolv aggregat. Men själva poängen i Pär Granstedts inlägg måste vara att vi egentligen inte borde bygga aggregat 11 och 12. Om beslutet att bygga dessa aggregat skulle vara ett felaktigt ekonomiskt beslut — vilket Pär Granstedt antyder — borde regeringen stoppa byggandet. Därför borde nog Pär Granstedt trots allt i första hand rikta sin interpellation till statsministern. Pär Granstedt ville inte säga någonting om de nuvarande aggregaten såsom vinstmaskin för framtiden. Men det är detta frågan gäller. Här försöker Pär Granstedt göra gällande att kärnkraftsindustrin inte är ekonomiskt lönsam. När jag påstår motsatsen, säger Pär Granstedt att han inte är intresserad av att diskutera verkliga lönsamhetsproblem. Med den korta repliktid jag har kan jag inte gå in i någon långtgående diskussion om vad som skall hända år 2010. Men en sak är fullständigt säker, och det är följande: Man måste ha klart för sig att produktion, industristruktur, och energisystem i grunden är två sidor av samma sak. Och om vi skall lägga om energisystem i vårt land, måste vi också lägga om industristruktur. Det är som vi förstår en oerhört stor fråga. Och att i dag, 1981, försöka tala om hur Sverige skall se ut år 2010 ur dessa fullständigt fundamentala och grundläggande synpunkter åtar jag mig inte. Jag tror inte heller att någon annan går iland med den saken. Däremot är det ytterligt förnuftigt att vi för att klara av den transformationen använder alla de ekonomiska resurser som vi har till vårt förfogande. Vi har nu haft fyra år med borgerliga regeringar och samtidigt fyra år med mycket dålig utveckling i vårt land. Pär Granstedt gottar sig åt att det är så dålig efterfrågan på el från industrin.

Herr talman! Ja, det är just det som vi motståndare mot kärnkraften har sagt sedan många år tillbaka, dvs. att det är ofattbart att man kan lova att avveckla kärnkraften, t.ex. till år 2010, samtidigt som man sätter i gång en fördubblad utbyggnad av den. Det var ju vad som hände. Vi fick tolv aggregat i stället för sex. Det är det som är den springande punkten. Men om man vill leva upp till löftena måste man också satsa på att skapa möjligheter för att kunna genomföra denna avveckling, se på industristruktur och annat och satsa på andra elproduktionskällor. Vad som nu har hänt är ju— oavsett om vi har överskott av el eller inte — att kärnkraftselen blockerar all annan utbyggnad av elproduktion. Det är ett faktum. Vi kommer att få se konsekvenserna av detta ganska snart, redan efter 1990 — dvs. inte alls så långt fram i tiden. Fortfarande kvarstår detta: Vi ser hur det överskott av el som är en realitet i dag — oavsett vad Bo Södersten och andra förespråkare för kärnkraften säger — på alla sätt prånglas ut på marknaden, genom elvärme och genom flyttning av arbetstid inom industrin. Jag har anfört ett exempel, och vi kommer säkert att få se flera med tanke på vad som händer på det internationella området. Och där ligger ju svagheten i er argumentation. Nu går det bra för er att stiga upp och säga att ni inte kan lova någonting före år 2010 — men för ett år sedan kunde ni lova allt.
Herr talman! Vi behöver kanske inte vulgarisera debatten alltför mycket och dra argumenten från folkomröstningen ännu en gång. Men det fullständigt fundamentala är följande: Vi vet att vi hade ett visst antal kärnkraftsaggregat. Frågan var om vi skulle använda dem under deras livstid eller inte. Vi vet att 60 20 av svenska folket ansåg att vi skulle använda dem. Det är inte mycket mer att säga om det. När det gäller frågan om omvandlingen av det svenska samhället, har jag försökt säga att det är en stor sak. Men det väsentliga som vi kan göra nu under 1980 och 1990-talen är att lösa de akuta problemen. De är många, och de är stora. Ett av de överskuggande problemen är vårt enormt stora oljeberoende. Om vi använder det energisystem, den produktionsapparat för energi, som vi har kan vi minska vårt oljeberoende. Vi kan hålla svensk industri någorlunda i gång, och vi kan underlätta den nödvändiga förändring av svensk industri och svenskt samhälle som under alla förhållanden måste komma till stånd. Det är den enkla innebörden i linje 2:s ståndpunkt. Den vann den största andelen av de röstande, och de argumenten står fullständigt intakta.
Herr talman! Vi har akuta problem i dag därför att planeringen var dålig för tio år sedan. Vi kommer att få akuta problem på 1990-talet därför att man nu inte vill planera för att ta reda på vad man då skall ersätta den kärnkraftsproducerade electriciteten med, om man nu tänker uppfylla löftena om avveckling. Det är lika enkla och klara fakta som Bo Södersten för fram här. Att ta reda på vad kärnkraften skall ersättas med måste vi ta itu med snabbt, nu på 1980-talet, annars får vi återgå till oljeberoende eller kolberoende eller fortsätta med kärnkraftsutbyggnaden när reaktorerna faller för åldersstrecket. De frågorna är minst lika viktiga. Tar vi inte itu med de här problemen i dag, så kommer vi att stå där med samma akuta problem på 1990-talet. Kommer förespråkare för linje 2 som Bo Södersten att resonera på samma sätt då och säga att vi har akuta problem och att vi måste bygga ut kärnkraften och införa kol i stor skala? Vi måste bygga ut elproduktion av annat slag, och detta måste påbörjas nu. Det är det viktiga i den här debatten, när vi nu har fått den uppbyggnad av kärnkraften som sker och som inte är mycket att resonera om. Det är de framåtsyftande resonemangen som är viktiga.
Herr talman! Vi har ett program för energipolitiken, men det kan knappast vara någon mening att just nu föra en stor generaldebatt om energipolitiken. Det fundamentala är att om vi utnyttjar den produktionsapparat vi har i dag, så blir det mycket lättare för oss att genomföra den nödvändiga förändringen, den nödvändiga transformationen. Vi socialdemokrater kommer att arbeta mycket energiskt med detta, och när vi förhoppningsvis snart är tillbaka i ansvarig ställning kommer vi också att lansera ett massivt program för energipolitiken. Det skall syfta just till att genomföra den nödvändiga förändringen samtidigt som vi utnyttjar de resurser vi har, så att vi kan se till att det blir en ordentlig fart på svensk ekonomi igen. Jag tror också att Oswald Söderqvist och jag är överens om att det bästa för de stora löntagargrupperna här i landet är att vi under 1980-talet får tillbaka en rimlig tillväxt. Men om vi skall få en rimlig tillväxt, då måste vi använda alla de resurser vi har, inklusive kärnkraften.

Herr talman! Eivor Marklund har ställt följande fyra frågor till mig: Hur bedömer regeringen pris och tillgång på världsmarknaden av uran för den period som de svenska reaktorerna skall vara i drift? Hur bedömer regeringen riskerna vid uranbrytning med ledning av de internationella erfarenheter som nu redovisas i allt snabbare takt? Varför drivs prospektering och krav på brytning av uran med sådan intensitet här i landet, när det inte finns några rationella skäl för en sådan verksamhet? I den för riksdagen nyligen framlagda propositionen om riktlinjer för energipolitiken redovisas att LKAB har ansökt hos regeringen om att få utvinna uran i Pleutajokk. Regeringen har beslutat att pröva ansökningen enligt 136 a § byggnadslagen. I riksdagen har samtidigt väckts förslag om införande av en lagstiftning om generellt förbud mot uranbrytning i Sverige. Frågan är just nu föremål för riksdagens behandling. Kärnkraftverkens bränsleförsörjning är i första hand en fråga för anläggningsinnehavaren. Tillgången på uran på världsmarknaden är god, och priset har sjunkit under senare tid. Någon lönsamhetsbedömning av det s.k. Pleutajokkprojektet har ännu inte redovisats av LKAB. Jag utgår ifrån att kraftföretagen säkerställer försörjningen av uran till lägsta möjliga kostnad. Enligt min mening finns det inte någon anledning för regeringen att påta sig något ansvar för bedömningen av prisutvecklingen på uran under normala förhållanden. Om brytning av uran inom landet blir aktuell, måste en noggrann prövning av miljöriskerna ske. Då skall givetvis hänsyn också tas till internationella erfarenheter. Miljövårdsberedningen har vid ett sammanträde, där såväl representanter för LKAB som fristående forskare deltog, bl.a. diskuterat miljöriskerna vid uranbrytning. Internationella studier i andra länder tyder också på att riskerna vid brytning av uran tidigare har underskattats. Självfallet måste beslutsunderlaget vid regeringens prövning av LKAB:s ansökan vara så korrekt och fullständigt som möjligt. Jag vill erinra om att det över budgeten anvisade anslaget till prospektering av uran har minskat kraftigt. SGU skall i första hand använda de medel som kvarstår på anslaget till att avsluta och dokumentera pågående prospekteringsprojekt.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsministern för svaret på min interpellation. Även om i dag orden ”ödesmättade” och ”avgörande” står som beskrivningar av beslut som rör andra saker än dem jag har aktualiserat i min interpellation så sker ändå just i dag en del som kan få den allra största betydelse för handläggningen av frågan om uranbrytning i Pleutajokk. Fullmäktige i Arjeplogs kommun fattar nämligen just i dag beslut i frågan huruvida man skall tillstyrka LKAB:s ansökan om att få bryta detta uran.

I och för sig är det naturligtvis ingenting konstigt i att LKAB agerar i egen sak och att bolagets ansökan om tillstånd till brytning kan ses som en partsinlaga. Men nog måste det betecknas som konstigt att det mesta som har sagts från det hållet har åsatts något slags stämpel av opartiskhet. Jag kan inte befria mig från att också i statsministerns svar utläsa att det är objektiva fakta som LKAB redovisar och att det enbart är dessa fakta som man skall ta ställning till. Är det så? Det är väl ändå inte obekant att åtskilligt har kommit fram som visar att LKAB:s redovisningar lider av påtagliga brister. Även opartiska experter har framhållit det otillfredsställande i att det är så mycket som saknas i LKAB:s ansökan och i redovisningarna från bolaget. Jag antar att statsministern är överens med mig om att den här debatten om gruvbrytning i Pleutajokk främst handlar om två miljöproblem kring gruvan. Det första gäller arbetsmiljön, dvs. det förhållandet att det i en urangruva bildas radon och andra radioaktiva ämnen som kan ge cancer. Det andra problemet är lakresterna, dvs. det avfall som blir kvar efter brytningen och som måste förvaras på ett sådant sätt att farliga ämnen inte sprids i omgivningen under oräkneliga år. LKAB hävdar nu visserligen att dess miljöproblem kan lösas, men man har inte visat hur det skall ske. Klart är väl ändå att om man kommer fram till någon lösning, så kommer en sådan att bli mycket kostsam, och då försämras ytterligare de redan betänkligt svaga lönsamhetskalkylerna. Nu hänvisar statsministern i sitt svar till att regeringen har beslutat att pröva ansökningen enligt 136 a § byggnadslagen. Den passusen leder mig osökt till frågan: Varför ens det? Varför fortsätta jakten efter uran?

Jag tror att det var Pär Granstedt som i den debatt som n någonting om att man i det här ekonomiska läget inte kan handskas med miljarderna hur som helst. Det borde man väl heller inte kunna göra i det här avseendet, när man ändå är på det klara med att det inte kan bli någon lönsam affär. Jag förmodar f. ö. att statsministern har tagit del av de uppgifter som Marian Radetzki på Stockholms universitet har lämnat om prisutvecklingen, uppgifter som också varit publicerade i tidningen Land. En fråga som jag också vill ställa i det här sammanhanget är vad statsministern avser med orden ”under normala förhållanden”. Kan det här med glappet mellan inriktningen på uranbrytning i Pleutajokk och utvecklingen när det gäller priset och en befarad överproduktion ändå leda till att regeringen någonstans bedömer förhållandena som onormala? För mig är just detta att man anstränger sig så hårt för att få igenom fortsatt verksamhet på det här området, trots att så mycket pekar på dålig lönsamhet, det märkligaste i hela den diskussion som nu har pågått en ganska lång tid, speciellt förstås lokalt i Arjeplog. Särskilt har just den här biten drivits från LKAB:s sida. På det hållet är man annars inte så mån om att gå vidare med projekt om det, även med betydligt mindre underlag än i Pleutajokkfallet, anges någon som helst tvekan beträffande lönsamheten. Jag tänker t.ex. på frågan om LKAB:s jordartsmetaller, som man inte ta till vara. Som argument för denna sin ljumma inställning anför man just isar någon större vilja att lönsamhetsskäl. Varför fortsätter då jakten efter uran? Är Krokom i Jämtland nästa plats för en uppslitande diskussion om uranbrytning eller inte? Borde inte regeringen och kanske i all synnerhet statsminister Thorbjörn Fälldin ha mer att säga än det här svaret uttrycker till en intresserad allmänhet?

Herr talman! Borde inte regeringen och i all synnerhet statsministern ha mer att säga i frågan om varför man fortsätter jakten efter uran? frågar Eivor Marklund. Som Eivor Marklund väl vet är centerns inställning klar i denna fråga. Det föreligger här i riksdagen en centermotion, där centern föreslår att man skall införa ett förbud mot uranbrytning i Sverige. Skälen för ett sådant förbud finns utförligt redovisade i motionen. Men jag måste som statsminister — och det vet jag att Eivor Marklund också inser — intill dess att det finns en lagstiftning som lägger hinder i vägen över huvud taget för uranbrytning följa den nu gällande lagen. Regeringen har då givit kommunen möjlighet att utnyttja sitt kommunala veto. Man kan alltid diskutera i vilken ordningsföljd prövningsförfarandet skall ske. Nuvarande förfarande innebär inte, om kommunen säger ja till brytning, ett slutligt ja. Därefter kommer nämligen miljöprövningen enligt miljöskyddslagen. Det är naturligt att man därvid prövar arbetsmiljöfrågorna, som Eivor Marklund tog upp. Det är naturligt att man också prövar omgivningseffekterna, t.ex. lakningsproblemen, påverkan på Hornavan och andra sådana effekter. Det är naturligt att man då också prövar om det över huvud taget är möjligt att klara de skilda problem som bevisligen finns. Jag sade i mitt svar att internationella redovisningar ger vid handen att dessa problem är större än man hittills har trott. Om miljöskyddsnämnden bygger in en mängd.

Å andra sidan vet vi ju att priserna på den internationella marknaden gått ner. Det är klart, Eivor Marklund, att man kan diskutera om det här är rätt turordning. Det är klart att man kan diskutera om man kanske borde pröva miljöfrågorna först och att prövningen enligt 136 a § i byggnadslagen borde komma först därefter. Men det har i sammanhanget ännu mindre betydelse, därför att 136 a-prövningen — jag upprepar det — i och för sig inte är någon klarsignal till brytning. Personligen har jag gett uttryck åt tidigare, och jag kan göra det här också, att visst kan man — det framhölls även av företrädare för i varje fall linje 2 inför folkomröstningen — klara uranbehovet utan import till de reaktorer som är i fråga under de här 25 åren.

Det är ett skäl till att icke bryta uran som jag personligen gett uttryck åt. Men jag landar återigen på detta att som statsminister har jag, så länge vi har den lagstiftning vi har i dag, att pröva varje sådan här framställning i enlighet med de principer som jag nyss nämnt. Jag har därvid understrukit hur noggrann denna prövning kommer att bli.

Herr talman! Även vpk:s riksdagsgrupp har en motion med förslag om förbud mot uranbrytning. På den punkten kan vi ju mötas i någon diskussion längre fram. Om det hade funnits litet mer av det som statsministern nu framhöll i interpellationssvaret, skulle jag förmodligen inte ha haft så stor anledning att bemöta statsministern. Att statsministern ifrågasätter ordningsföljden i beslutsfattandet är positivt, men den nuvarande beslutsordningen är ju en stötesten för Arjeplogs kommun just nu. Kommunen har ansvaret för ett ställningstagande i dag till det underlag som har presenterats av LKAB. Statsministern säger i interpellationssvaret att det självfallet måste ställas stora krav på exakthet och noggrannhet från LKAB:s sida, och det är ju riktigt. Anser då statsministern att LKAB motsvarat kraven på denna noggrannhet, när företaget tagit fram sitt material? Att jag så mycket har uppehållit mig vid prisutvecklingen har att göra med det förhållandet, att om man satsar på de miljöförbättringar som måste göras —det finns redan belägg för att de är nödvändiga —, kommer malmen att bli så dyr att den får svårt att hävda sig i den internationella konkurrensen. Ekonomiskt sett försvagar det ytterligare en redan dålig kalkyl. Teoretiskt finns det naturligtvis lösningar på miljöproblemen, som statsministern här så väl framhåller skall prövas mycket noggrant, vilket jag tacksamt noterar. Men enligt all sakkunskap blir det väldigt dyra åtgärder som då behöver vidtas. Jag utgår från att Thorbjörn Fälldin och jag är överens om att det inte får bli tal om några prutningar när det gäller säkerheten för de arbetare som skall jobba i gruvan och för alla de människor som bor och som kommer att bo i området. Det är mot den bakgrunden som jag anser att min fråga är berättigad: Varför fortsätter man att ens pröva det här? LKAB:s ansökan kännetecknas ju på flera punkter av formuleringar som ”antaganden”, ”bedömningar”, ”teoretiska beräkningar”. När det gäller grundvattenförhållanden talar man t.o.m. om att ”undersökning pågår”. Ändå skall det som står i ansökan accepteras som grund för olika bedömningar. Jag återkommer till det. Så är fallet när det gäller Arjeplogs kommunfullmäktige. Senare skall ju ändå regeringen ta ställning utifrån dessa fakta, när man gör bedömningen enligt byggnadsstadgan. Nog är det väl då väsentligt att frågan om uranbrytning avgörs på bättre grunder? Kanske får vi de bättre grunderna, om de motioner som både statsministern och jag har åberopat, vinner majoritet här i kammaren.

Herr talman! Har LKAB iakttagit all noggrannhet? Det var väl ungefär så Eivor Marklund formulerade sin fråga till mig. Ja, självfallet har jag följt den här debatten. Men det är ändå inte rimligt att begära av mig att jag skulle stå här i talarstolen och försöka ta ställning till alla de frågor som skall beaktas vid miljöskyddsprövningen. Jag utgår ifrån att Eivor Marklund inte begär detta av mig. Jag sade att man givetvis kan diskutera ordningsföljden. Jag inser att kommunalmän kan fråga sig: Är det rimligt att vi skall ta ställning, när vi inte vet vilket skydd vi faktiskt kommer att få då det gäller arbetsmiljö, omgivningsmiljö osv.? Men, om man vänder på det hela och sätter i gång undersökningen om miljöbetingelserna etc. och först därefter låter kommunen ta ställning — då vet vi att det väldigt lätt blir så att vi får kritik från människorna i en kommun — det må vara den här kommunen eller någon annan i ett parallellfall. Man har då, hävdar man, inte fått vara med och säga sitt innan en sådan mängd arbeten gjorts att åtgärden i praktiken redan är beslutad. Håll med mig om att det kan få sådana psykologiska verkningar, om man vänder på ordningen i prövningsförfarandet. Det var därför som jag antydde att det visst kunde finnas problem beroende på formerna för prövningen. Jag är emellertid inte så säker på att en omvänd ordning uteslutande skulle mötas med förtjusning från medborgare och kommunalmän i kommunen i fråga. Ändrar man, så får ändringen gälla principiellt för alla typer av sådana här ärenden.
Herr talman! Nej, jag ställer inte alls så orimliga krav, att jag begär av statsministern att han i talarstolen skall ta ställning till det här med LKAB:s uppgifter. Jag formulerade min fråga — interpellationen lämnades in för ungefär en månad sedan — på följande sätt: Det var på denna basis som jag väntade mig att statsministern skulle uttala sig och inte enbart med anledning av mina frågor i dag. Sedan till det här med ordningsföljden och vad den skulle ha kunnat betyda när det gäller möjligheterna att i Arjeplog ta ställning till frågan. Statsministern säger att en mängd arbeten har gjorts innan arjeplogsborna får möjlighet att pröva frågan. Men också med nu gällande ordning har det lagts ned en hel del arbete. LKAB har utfört provborrningar och liknande.

T. o. m. det har man sagt. Om det hade varit en omvänd ordning hade miljövårdsintressena kanske stått starkare mot LKAB.

Herr talman! Med hänvisning till riksdagsordningen får jag meddela följande. Jag avsåg att lämna svar på en interpellation av Kjell-Olof Feldt om Svenska filminstitutets verksamhet den 24 april 1981. På grund av mellankommande hinder den dagen fick svaret uppskjutas. Enligt överenskommelse med Kjell-Olof Feldt avser jag att besvara hans interpellation den 4 maj 1981.

Herr talman! Sven-Erik Nordin har frågat justitieministern om han vill medverka till att geologiska undersökningar av känslig natur inte med åberopande av allemansrätten utförs utan kontakt med eller tillstånd av berörda markägare. Frågan har överlämnats till mig. Frågan har ställts med anledning av att Sveriges geologiska undersökning vid utförande av geologiska undersökningar som beställts av Svensk Kärnbränsleförsörjning AB har fällt träd och orsakat annan åverkan i naturen utan att berörd markägare var vidtalad. Enligt vad jag har erfarit har SKBF och SGU i det aktuella fallet inhämtat nödvändiga tillstånd från den markägare som varit berörd av undersökningen. Under arbetet har emellertid SGU gått utanför det område som tillståndet gällde. Det som inträffat har således inte skett med åberopande av allemansrätten och är inte heller möjligt att utföra inom ramen för denna. Den drabbade markägaren är naturligtvis berättigad till ersättning för den skada han lidit. Sådan ersättning har också, enligt vad jag erfarit, erbjudits honom. Enligt min mening saknas anledning att vidta några åtgärder.

Herr talman! Allra först vill jag framföra ett tack till statsrådet Petri för svaret på frågan. Jag har ställt den för att bringa klarhet i ett juridiskt invecklat problem, men det är också en fråga som i allra högsta grad berör svenska folket. Såvitt jag förstår finns det ett hundratal platser i vårt land där det pågår geologiska undersökningar i syfte att hitta en plats för den slutliga förvaringen av det radioaktiva avfallet — ett avfall som är så giftigt att det måste hållas skilt från allt mänskligt liv i tusentals år. Detta är ingen populär verksamhet. Det vet kanske energiministern bättre än någon annan som sitter här i kammaren. Jag behöver bara påminna om demonstrationerna i bl.a. Bohuslän och Hälsingland. Jag sätter mycket stort värde på att det genom statsrådet Petris svar är klarlagt att allemansrätten inte får tas till intäkt för denna verksamhet. Allemansrätten skall vi vara rädda om. Den är till för friluftslivet, inte för sådana här undersökningar. Vad man kanske borde ta sig en funderare på är den omständigheten att det här smusslas och smygs. I detta fall kontaktade man en stor markägare — ett av de största skogsbolagen i området — och där fick man sitt tillstånd. Därför visste allmänheten ingenting. Men man hade inte fått tillstånd om man hade gått till den rätte ägaren, på vars mark man bedrev denna verksamhet — 600 meter från det område där man hade rätt att hålla till. Det är inte bra att sådana här saker sker i tysthet. En ortsbefolkning har rätt att veta vad som planeras från myndigheternas sida. Jag skall inte gå närmare in på detta men vill följa upp med en fråga. Är det egentligen nödvändigt att vi inriktar oss på en så omständlig väg till slutlig förvaring, vars följder vi inte vet någonting om och vars säkerhet är omstridd? Är det inte bättre att överväga om vi skall förvara detta avfall i obearbetat skick vid kärnkraftverken? Då får vi åtminstone en chans att ha det under uppsikt och slipper det smygande som nu pågår. Jag skulle vara tacksam om Carl Axel Petri ville kommentera denna min följdfråga.

Herr talman! Först vill jag konstatera att vi är helt överens om att man inte kan åberopa allemansrätten i sådana här fall, när man vill göra undersökningar. Det finns särskilda lagregler enligt vilka man kan få tillstånd av myndighet. Naturligtvis måste man i sådana här fall i första hand begära tillstånd av markägaren. Den följdfråga som Sven-Erik Nordin ställde gäller om vi skall fortsätta verksamheten med omhändertagande av avfallet. Jag håller med om att det naturligtvis inte är någon populär verksamhet, men det är mycket nödvändigt att vi bedriver verksamhet som gör det möjligt för oss att ta hand om avfallet från våra kärnkraftsreaktorer. Den metod som vi nu arbetar efter, KBS-metoden, är den bästa vi känner till i dag. Därför bör vi fortsätta att bedriva undersökningsverksamhet enligt den. Men jag vill understryka att det inte är den enda metoden. Vi bör — och det sker också — parallellt undersöka andra möjligheter att ta till vara kärnkraftsavfallet. Men det ena utesluter inte det andra, och jag kan inte se att det finns något skäl att avbryta den verksamhet som nu pågår och som endast har till syfte att få fram det säkraste sättet att förvara det kärnkraftsavfall som vi kommer att få här i landet.
Herr talman! Låt oss notera behovet av att den verksamhet som nu pågår i fortsättningen sker på ett korrekt sätt och med tillräcklig information, inte bara till den markägare som berörs utan också till den allmänhet som berörs. Jag sätter också värde på att Carl Axel Petri inte vill utesluta att man i fortsättningen ägnar de alternativa förvaringsmetoderna ett större intresse. Jag vill i det sammanhanget säga att jag är glad över att det trots allt blev Carl Axel Petri som svarade på min fråga. Om det hade varit justitieministern hade jag inte kunnat ställa den här följdfrågan, som ju ligger helt inom energiministerns arbetsområde. Jag ser alltså fram mot ett initiativ från Carl Axel Petri just för att lösa de speciella problem som jag aktualiserade i följdfrågan.

Herr talman! Helge Klöver har frågat mig om jag avser vidtaga åtgärder beträffande tullfriheten för däck från vissa länder. Frågan gäller importen av bildäck. Tullen enligt tulltaxan är 9 26 med en minimitull på 70 kr. per 100 kg. Bildäck importeras tullfritt från EG och EFTA-länderna samt från de länder som åtnjuter tullfrihet inom ramen för det allmänna tullpreferenssystemet för u-landsprodukter. Huvuddelen av importen av personbilsdäck, eller ungefär 85 90, kommer från EG-EFTA-området. Importen från de preferensberättigade u-länderna 175 var fram t.o.m. 1978 helt obetydlig, men under 1979 och 1980 har importen av billiga personbilsdäck från några av dessa länder ökat kraftigt, från knappt 3 till nära 13 22 i andel av importen. Importpriset för u-landsdäck är ca 30-40 kr. lägre än de svenska tillverkningskostnaderna, som är ca 130 kr. per däck. Sveriges gummiindustriförening har begärt att regeringen vidtar åtgärder mot lågprisimporten av däck, bl.a. mot bakgrund av nedläggningarna under år 1980 av Firestone-Viskafors och Goodyears däckstillverkning i Sverige. Låt mig till en början konstatera att våra ekonomiska problem inte löses genom protektionistiska ingrepp eller subventioner av olika slag. Helt avgörande för vår ekonomiska välfärd är att vår industri kan förbättra sin konkurrenskraft gentemot utlandet. I det aktuella fallet gäller att vi handelspolitiskt inte kan ingripa mot importen från Västeuropa. U-länderna åter har visserligen tullpreferenser, men det är knappast u-landsimporten som har orsakat nedläggningarna inom Firestone och Goodyear, utan bristande konkurrenskraft i allmänhet. Det är tveksamt om det skulle ha någon större betydelse att nu slopa ulandspreferenserna, dvs. återinföra en tull på 9 76 på importen av ulandsdäck, då priset på de däckskvaliteter som kommer i fråga vid import från u-länder ändå är så pass mycket lägre än priset på de svenska däcken. Till detta kommer att en allmän översyn av preferenssystemet pågår. Jag vill därför inte på nuvarande stadium förorda att regeringen föreslår riksdagen att upphäva preferenstullfriheten för gummidäck. En annan sak är att Gummiindustriföreningen har ifrågasatt om inte försäljningen från vissa länder sker till dumpingpriser. Om sådan dumping verkligen förekommer och den skadar eller hotar att skada en industri i Sverige, kan det bli tal om att införa antidumpingtullar i enlighet med GATT:s regler. För att avgöra om förutsättningar finns att inleda en antidumpingundersökning i enlighet med dessa regler bör förhållandena i det aktuella fallet ytterligare belysas.

Herr talman! Jag ber att få tacka handelsministern för svaret. Bakgrunden till min fråga är att den allt större lågprisimporten av personvagnsdäck till Sverige har väckt oro, inte minst bland de anställda på Gislaveds gummifabrik. Situationen för däcksindustrin i vårt land är väl känd. Två av de svenska tillverkarna har ju upphört med sin produktion, och vi har nu bara en tillverkare av personvagnsdäck kvar, Gislaveds gummifabrik. Det man haft anledning att förmoda har under den senaste tiden redan besannats, nämligen att importen från de länder som åtnjuter tullpreferenser ökar mycket kraftigt. Det här problemet har uppmärksammats inom EG, där man har vidtagit åtgärden att begränsa importen genom att sätta vissa tak för hur stor den tullfria andelen får vara. I och med åtgärder av det slaget från EG:s sida ökar självfallet trycket på den svenska marknaden när det gäller denna import. Problemet har uppmärksammats också i en promemoria från statens industriverk förra året, där man pekade på att det under 1979 påvisats en tendens mot ökad lågprisimport. Om denna tendens fortsätter, kan den inhemska tillverkningen bli allvarligt hotad redan under första hälften av 1980-talet. Det är därför motiverat att noga följa denna utveckling, så att åtgärder snabbt kan vidtas om det visar sig vara befogat. Handelsministern säger i sitt svar att man inte löser problemen genom protektionistiska ingrepp. Jag reagerar litet mot detta, för det är inte fråga om någon protektionism. Det är inte fråga om att särbehandla denna import genom att tullbelägga den utan i stället att ta bort en särbehandling som kanske var motiverad när den infördes, men som man nu kan ifrågasätta om det är rimligt att ha kvar. Jag vill påminna om hur utvecklingen har varit när det gäller marknaden för svensktillverkade dä —- siffrorna gäller de första fem månaderna resp. år. 1979 var andelen svensktillverkade däck 41 20, och 1980 hade den sjunkit till 35 26. Nu är den enligt branschen troligen ännu lägre. Vad handelsministern sade om dumping var bra. Det har inom EG gjorts en utredning, och en överenskommelse om prisavtal har träffats med vissa länder på grund av den här dumpingen. Och det finns ju skäl för det.

Herr talman! Inga Lantz har frågat mig när regeringen kommer att lägga fram den aviserade propositionen om barnomsorgen. Avsikten är att en proposition om förenklade statliga regler inom barnomsorgen skall föreläggas riksdagen under maj månad i år.

Herr talman! Jag skall be att få tacka socialministern för det korta svaret. I förteckningen över propositioner som skulle lämnas under våren 1980 fanns en proposition om förenklade statsbidragsregler och kvalitetsfrågor inom barnomsorgen med. Den propositionen skulle ha kommit den 10 mars 1980. Den kom inte. Motioner om barnomsorgen fick dras tillbaka i slutet av år 1980, därför att man väntade på den här propositionen. I årets förteckning var denna proposition aviserad till den 6 februari. Vi inom vpk väckte en motion om barnomsorgen under den allmänna motionstiden, men vi hade tänkt att ytterligare precisera våra krav bl.a. när det gäller kvaliteten inom barnomsorgen i motioner med anledning av denna proposition. Den har som bekant ännu inte kommit. Nu börjar det komma cirkulär från socialstyrelsen till kommunerna. I mars i år kom information om ytnormering i förskola och fritidshem, där det sägs att kommunerna nu kan räkna med att avsätta bara 7,5 i stället för 9,5 kvadratmeter per plats på fritidshem och daghem med plats för mindre än 15 barn. Socialstyrelsen har också — den 13 februari 1980 — bett regeringen om en skyndsam översyn av planeringen av förskolor och fritidshem.

Kommunerna väntar på besked för att kunna klara sin planering. De måste få veta vilka bestämmelser som kommer när det gäller ytor, storlek och standard. I Stockholm säger man att man fått bordlägga ett nytt program för barnomsorgen. I Huddinge säger man att hela situationen är osäker och att denna osäkerhet hämmar både planeringen och utbyggnaden av barnomsorgen. Nu har jag fått ett svar av Karin Söder som utlovar att propositionen om barnomsorgen skall komma i maj i år. Detta innebär att beslutet, om jag har förstått det rätt, inte kan fattas i riksdagen förrän till hösten. Är det säkert att vi får den här propositionen under maj? Det är min första fråga. Den andra är: Varför har det dragit ut på tiden i nästan ett och ett halvt år för att få fram den här propositionen? Redan 1979 var, såvitt jag förstår, den promemoria som ligger till grund för propositionen klar. Vad har hänt inom regeringen när man på detta sätt låst och blockerat kommunerna då det gäller både utbyggnad och planering av barnomsorgen?
Herr talman! Jag förstår den otålighet som finns runt om i landet, och även här i riksdagen, över att propositionen om förenklade regler inom barnomsorgen ännu inte har lagts fram. Den förklaring som Inga Lantz här efterfrågade har hon delvis själv givit. De förenklade reglerna, som ligger utanför själva statsbidragsbestämmelserna, är nämligen kopplade till varandra. Därför har de förhandlingar som nu försiggått under lång tid, bl.a. med Kommunförbundet, om statsbidragsbestämmelser i allmänhet och även om de regler som gäller barnomsorgen dragit ut på tiden, men de är när det gäller statsbidrag till barnomsorg inne i ett intensivskede. Det är därför min bestämda avsikt att den här propositionen skall komma i den tid som jag här har aviserat.
Herr talman! Beträffande frågan om förenklade regler har det också under senaste tid kommit fram klara bevis på att kommunerna inte kommer att klara den utlovade femårsplanen på 100000 nya daghemsplatser. Det kommer att fattas inte mindre än 35 000 platser. Och det kommer att fattas 20 000 platser i fritidshem av de 50 000 som utlovats. Innebär förenklingarna av reglerna att man också skall kunna placera många fler barn på samma yta som man har i dag, dvs. plocka in fler barn på avdelningarna, och på det viset också försämra den kvalitet som på många håll redan i dag är mycket dålig? Innebär de förenklade reglerna sådana saker, vill man helst se att propositionen får en helt annan inriktning. Vidare tycker jag det är skandalöst att dröja ett och ett halvt år med denna proposition, eftersom kommunerna sitter i klistret — de vet inte vilka normer och regler de skall räkna efter. Det drabbar förstås alla kommuner lika, men vi vet ju att utbyggnaden av barnomsorgen har gått snett, och som alltid är det de kommuner som har det sämst ställt som får svårast att klara en utbyggnad av barnomsorgen, både kvalitativt och kvantitativt.
Herr talman! Det är inte så att det är ett regellöst tillstånd. Det finns regler och normer i dag som kommunerna har att rätta sig efter. Det som aviserats är förenklingar av dessa regler. Det finns alltså ett bra underlag för planering. I övrigt vill jag i dag inte avslöja vad propositionen kommer att innehålla, utan det uppdagas vid presentationen.
Herr talman! Redan nu finns det ju prejudicerande utslag som innebär att man tillåter 7,5 kvadratmeters yta per barn mot fastställda 9,5 kvadratmeter. Det måste man väl se som en ganska kraftig kvalitetsförsämring. Jag förstår att Karin Söder inte kan gå ut och tala om vad denna proposition kommer att innehålla. Men det man kunnat läsa ut, bl.a. det som kommit fram i socialstyrelsens anvisningar till kommunerna, inger en berättigad oro för att kvaliteten inom barnomsorgen kommer att ytterligare urholkas.

Herr talman! Jag vill gä regeringen har funnit det möjligt att — i dessa bistra ekonomiska tider — na uttrycka min tillfredsställelse över att bredda statens insatser för byggnadsvård. Det är också mycket tillfredsställande att kulturutskottet med nästan total enighet har kunnat ställa upp bakom de förslag som regeringen nu har presenterat. Byggnadsvårdsreformen bygger i huvudsak på det förslag som har lagts fram av byggnadsvårdsutredningen under ledning av en av mina företrädare, Ragnar Edenman. Reformen innebär i korthet bättre ekonomiska villkor för byggnadsminnesförklaringar som skydd åt våra mest värdefulla byggnader, 4 Resurserna för den föreslagna satsningen, som beräknas uppgå till ca 20 milj.kr. inom en tvåårsperiod, har tagits fram huvudsakligen genom omprioriteringar. Jag är medveten om att reformen inte kommer att undanröja alla de problem som är förknippade med bevarandet av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Den utgör dock en milstolpe när det gäller samhällets insatser på detta område. Jag ser den politiska enighet som finns i denna fråga som en god grund för en fortsatt positiv syn från samhällets sida på den del av kulturarvet som byggnadsminnesvården representerar.

Herr talman! I dag kommer en mängd kulturminnesvårdare över hela vårt land att dra en lättnadens suck: Äntligen har vi, efter otaliga påstötningar, fått riksdagsbeslut — eller vi kommer i varje fall om några ögonblick, hoppas jag, att få riksdagsbeslut — om åtgärder för vård av kulturellt värdefull bebyggelse. Jag kanske redan från början bör påpeka att med kulturellt värdefull bebyggelse menas inte bara enstaka byggnader, utan därmed menas också t.ex. en gammal förfallen kvarn, en valvbro eller någonting sådant. När det gäller vården av vår kulturellt värdefulla bebyggelse har vi ingalunda saknat bestämmelser hittills, men de har inte varit tillräckliga; därom vittnar väl det förfall — i många fall irreparabelt — som övergått vårt värdefulla byggnadsbestånd. Vi måste i det här sammanhanget göra klart för oss att vi har en hel del skyddsföremål som är av sådan art att underhållseller reparationsarbeten kan eftersättas någon tid utan allvarligare följder men även andra föremålskategorier som inte tål något uppskov alls utan Nr 125 katastrofala följder. Är sådana ömtåliga föremål en gång förstörda, är de Tisdagen den också för all framtid borta — en rekonstruktion, som kanske företas när det 28 april 1981 ekonomiska läget blir bättre och gör vårdarbetena möjliga, är och förblir ett surrogat och ingenting annat. Med andra ord: Det ekonomiska läget får vara hur dåligt som helst, men vill vi behålla stämpeln kulturnation måste vi också se till att det samband med det förflutna, förutan vilket den stämpeln inte kan användas, också hålls levande. Av de årliga kostnader på 120 milj.kr. som byggnadsvårdsutredningen beräknat vara nödvändiga har utbildningsministern visserligen bara föreslagit en bråkdel. Men det vore otacksamt att inte ändå, mot bakgrund av dagens statsfinansiella läge, ge honom ett erkännande därför; det är åtminstone ett steg på rätt väg som presenteras i propositionen 122. Utredningsarbetet är klart, och de startsvårigheter som för det mesta brukar inställa sig bör snart kunna övervinnas så att, när ljusare tider randas, den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen skall kunna beredas ett fullgott skydd. Att denna bebyggelse än i dag finns kvar i så stor utsträckning som faktiskt är fallet har vi huvudsakligen dess ägare att tacka för. Med stora ekonomiska och andra uppoffringar har de — det gäller här bokstavligen både slott och koja — hittills klarat vården på egen hand, men nu har kostnadsläget på många håll lagt oöverstigliga hinder i vägen. Det aktuella ärendet gäller, som jag nyss sade, både slott och koja. Och för att kammarens ledamöter skall få en liten uppfattning om de överkostnader som ett gammalt slott drar med sig vill jag bara nämna ett exempel från Uppland, där ett gods skulle säljas. Köparen — jag vill minnas att det var domänverket — erbjöd för hela komplexet en summa, men om slottet bröts ur, så att affären bara skulle gälla jord och skog, bjöd han 5 milj.kr. mera. Men även för en koja kan kostnaderna bli avsevärda. När det gäller att bevara en byggnad är risken överhängande att man använder fel material och fel byggnadsmetod. Detta är en arbetsledningsfråga. De kompetenta arbetsledarna hade man hoppats få genom de regionala byggnadshyttorna. Även här ett åskådningsexempel, den här gången från den förvaltning som jag själv svarar för: Det finns där en sydgötisk loftstuga. Den är i sig själv unik, men den måste restaureras från grunden. Det gäller där att skaffa fram rätt sorts näver som skall ligga mellan taket och den grästorv som skall vara överst. Det gäller att få fram rätt fotträ, och det gäller att få rätt tegel till skorstenen, m.m. Allt detta är saker som sannerligen inte ens den skickligaste så att säga moderna byggmästare kan klara av. Det är ett skriande behov av sakkunskap i sådana här avseenden, inte bara genom byggnadshyttor på Gotland och i Bergslagen. Det finns anledning att med tacksamhet notera utskottets positiva inställning till just den här detaljen. De svåra skatteförhållandena bär den största skulden till bristande bebyggelsevård. Byggnadsvårdsutredningen foreslog därför stödformer på den skattemässiga sidan, men då bara sådana som medförde omedelbara 81 effekter för den som vårdar sin kulturhistoriska egendom. Någon allmän nedsättning av taxeringsvärdet var man inte inne på. Men man ansåg att den värdefulla bebyggelsen borde bli befriad från garantibelopp. Museibyggnader är ju det. Med tanke på att den bebyggelse vi här talar om vad beträffar exteriören ju kommer alla kommuninvånare till godo tyckte man i utredningen att det var en rimlig motprestation att kommunen avstod från sin rätt till garantiskatt. Jag beklagar att varken proposition eller utskott gått på den linjen. Inte minst ur psykologisk synpunkt hade det varit värdefullt.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

Herr talman! 1970-talet var ett decennium som ur flera synpunkter kan betraktas som märkligt ur byggnadsvårdens synvinkel. Detta gäller både internationellt och med tanke på våra egna förhållanden. Sverige deltog aktivt i arbetet kring det som kallades Europeiska byggnadsvårdsåret 1975. Den allmänna opinionen påverkades då av utställningar och kongresser både här hemma och i andra länder, och massmedia ägnade byggnadsvårdsfrågorna ett stort intresse. När regeringen på våren 1976 tillkallade särskilda sakkunniga för att utreda ”formerna för stödåtgärder för vård och bevarande av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse”, tog den ett initiativ som låg helt i linje med de rekommendationer som Europarådets ministerkommitté utfärdade i september 1975. Dessa rekommendationer proklamerades av byggnadsvårdsårets avslutningskongress i Amsterdam i oktober 1975 som en europeisk stadga rörande arkitekturarvet. En utförligare rekommendation, som riktade sig till medlemsländerna, angående lagar och förordningar för ”integrerad byggnadsvård” antogs på ett ministermöte i april 1976. Begreppet integrerad byggnadsvård definierades då som ”alla de åtgärder som syftar till att för all framtid bevara kulturarvet och att bibehålla det som del av en av människan eller naturen skapad miljö, däribland dess användning och anpassning till samhällets behov”. Europarådets byggnadsvårdskommitté, som hade huvudansvaret för förarbetena och genomförandet av byggnadsvårdsåret 1975, har sedan i omorganiserad form fortsatt sitt arbete ända fram till 1981. Den har sammanställt en rapport, som kom våren 1978 och som utgör en jämförelse mellan det nuvarande läget inom byggnadsvården och de mål som sattes upp i Europarådets rekommendationer. Man konstaterar i rapporten att det fortfarande är långt kvar innan målen kan gå i uppfyllelse. Det var för Sveriges del en konsekvent och riktig åtgärd att regeringen efter avslutat byggnadsvårdsår tillkallade de av mig nyss nämnda sakkunni ga, som alltså började sitt arbete våren 1976 och tog namnet byggnadsvårds Nr 125 utredningen. Efter ett förebildligt snabbt och gediget arbete — man vågar nog göra den karakteristiken, att döma av den enhälliga uppslutningen från remissinstansernas sida — avlämnade utredningen sitt betänkande i februari 1979. Dess titel är Kulturhistorisk bebyggelse — värd att vårda. Synen på vad som är kulturhistoriskt värdefull bebyggelse har under senare decennier inneburit att inte bara enskilda objekt utan hela miljöer bör bevaras. Men det kan fortfarande vara befogat att speciellt inrikta ansträngningarna på unika byggnader, såväl av profan som av sakral karaktär. Arbetsuppgifterna har under efterkrigstiden hopat sig. Riksantikvarieämbetets resurser under det s.k. vårdanslaget, som får användas för bidrag till vård, undersökning och iståndsättning av bl.a. enskilt och kommunalt ägda byggnader av kulturhistoriskt värde, måste tyvärr betecknas som av mera symbolisk än reell betydelse. Under de senaste budgetåren har mellan 11/2 och 2 milj.kr. årligen slussats den vägen — men det har naturligtvis inte på långt när räckt till. Det är därför naturligt att man i byggnadsvårdsutredningens direktiv angav huvuduppgiften vara att föreslå former för stödåtgärder från statens sida. På ett speciellt område har de ekonomiska problemen i bevarandearbetet blivit särskilt besvärliga, och det är det, herr talman, som jag vill uppehålla mig vid ett par minuter. Av Gotlands 94 kyrkobyggnader tillhörande svenska kyrkan är 92 uppförda före 1361 — alltså det år då Valdemar Atterdag brandskattade Visby. De 92 kyrkorna är alla i bruk, men flera av dem är i miserabelt skick, och många hotas av förfall. Ett tiotal är så allvarligt skadade att man överväger att stänga av dem — det är förenat med säkerhetsrisk att gå in i kyrkorummet. Församlingarna är i de flesta fall mycket små, mätt med fastlandsmått. Deras ekonomiska bärkraft förslår inte att hålla de ofta alltför stora kyrkorna i stånd. Från rikskyrkligt håll har man försökt hjälpa till genom upprepade rikskollekter. Men det står sedan länge klart att vi här har att göra med ett inte bara kyrkligt ansvar och intresse. Här måste också staten träda till, för här gäller det — som byggnadsvårdsutredningen säger — ”objekt med särskilt högt värde” och alltså ”bebyggelse av riksintresse”. Att så är faliet med Gotlands kyrkor framgår också av det i och för sig märkliga förhållandet att riksdagens revisorer i en särskild granskningspromemoria, nr 3 1977, Restaurering av gotländska kyrkor, har redovisat förutsättningarna för en löpande restaurering av Gotlandskyrkorna. I skrivelse till regeringen förordade revisorerna i samband härmed att en regional byggnadshytta skulle inrättas på Gotland. I promemorian slås det fast att de små gotländska församlingarna med svag skattekraft inte längre förmår att själva ta hand om de i flera fall illa utsatta kyrkorna. Det framhålls vidare: ”De 92 medeltidskyrkorna på Gotland utgör tillsammans med Visby stad och den äldre profanbebyggelsen på ön ett unikt kulturarv både i svenskt och europeiskt perspektiv. Begreppet byggnadshytta går tillbaka till medeltiden och var en levande realitet ännu under 1800-talet. Byggnadshyttorna var lag av arbetsledare och hantverkare, som i nära samverkan utförde 83 Från alla håll har tanken på en byggnadshytta mött uppslutning. I motioner, bl.a. från folkpartiriksdagsmän, föreslogs redan vid förra riksmötet att upprustningen av den svenska byggnadsvården enligt byggnadsvårdsutredningens betänkande skulle påbörjas i och med inrättandet av en byggnådshytta på Gotland. Riksdagen beslutade våren 1980 att i enlighet med kulturutskottets betänkande 1979/80:26 göra det uttalandet att åtgärder enligt utredningens av en enhällig remissopinion tillstyrkta förslag så snart som möjligt borde genomföras. Det är därför mycket tillfredsställande att, trots de kärva ekonomiska förhållandena, regeringen har lagt fram en proposition som genom det beslut som riksdagen förhoppningsvis nu snart kommer att fatta blir startpunkten för det arbete på byggnadsvårdens område som en kulturnation måste ta ansvar för. Regeringen har nu tyvärr inte ansett sig kunna förorda en byggnadshytta i statlig regi och med statligt arbetsgivaransvar. Men det är inte heller det väsentliga. Det viktiga är att det kulturminnesvårdande arbetet på Gotland kan räkna med en sådan kontinuitet i bidragsgivningen som krävs för att planering och genomförande inte skall riskera att bli ryckiga och få karaktär av punktinsatser, vilket gärna följer när verksamhet av detta slag blir beroende av konjunktursvängningar och sysselsättningsläget i en region. Kulturutskottet har därför velat markera sin anslutning till tanken på att byggnadsvården på Gotland kommer att länkas in i former av byggnadshyttas karaktär, och utskottet har därvid anslutit sig till intentionerna bakom såväl riksdagens revisorers PM som byggnadsvårdsutredningen och till remissopinionen.

Det är icke minst med anledning just av dessa yttranden från utskottet som det, herr talman, är mig en glädje att yrka bifall till kulturutskottets hemställan i dess helhet i betänkandet nr 23.

Herr talman! Även jag vill uttrycka min tillfredsställelse över att riksdagen inom några få minuter kommer att fatta ett beslut i enlighet med innehållet i propositionen. Beslutet innebär ett välkommet och även nödvändigt bidrag för vården av kulturhistoriskt värdefull bebyggelse. Det är riktigt, som här har sagts både av Kerstin Anér och av Hans Wachtmeister, att byggnadsvårdsutredningen avlämnade ett betänkande om vilket vi var helt eniga. Jag tror inte att jag avslöjar någon hemlighet, när jag säger att det ändå fanns ett avsnitt i utredningsarbetet där det uppstod en rätt lång och stundtals ganska intensiv diskussion — det gällde frågan om att ändra beskattningsreglerna för att på det sättet ge ett ytterligare stöd. Vi som i utredningen representerade socialdemokraterna, och det gäller även vpk:s representant, var ibland ytterligt tveksamma. Vi valde likväl att skriva under ett enigt betänkande. Vi insåg att förslaget som vanligt skulle gå ut på remiss och att det då fanns anledning att låta även skattefrågan behandlas på sedvanligt sätt. Utredningens betänkande fick utom i ett avseende, nämligen i skattefrågan, ett mycket positivt bemötande av remissinstanserna. Vi fick in svar från tunga remissinstanser: riksskatteverket, ett antal länsstyrelser, Lantbrukarnas riksförbund , Landsorganisationen och Hyresgästernas riksförbund. Vad de hade att säga om den delen i vårt förslag var för det första att det var svårt att överblicka de ekonomiska effekterna, för det andra att förslaget skulle komma att krångla till ett redan krångligt skattesystem och för det tredje att förslaget i vissa hänseenden borde överarbetas. Självfallet kan man inte undgå att ta intryck av remissvar, speciellt när de kommer från både sakkunniga och, som i det här fallet, tungt vägande remissinstanser. När det gäller det motionsyrkande som också återfinns i reservationen, nämligen kravet på tillägg till 2 § byggnadsminneslagen, konstaterar ju det ansvariga statsrådet mycket riktigt att en översyn pågår inom riksantkvarieämbetet, och det är ju praxis här i kammaren att när någonting utreds eller ses över ge sig till tåls till dess att det hela är avklarat. Med dessa ord, herr talman, vill jag yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har inte mycket att tillägga till vad Åke Green nyss sade. Jag vill bara påpeka att det var både tunga och lätta — om vi nu skall kalla dem så —- instanser som yttrade sig. Jag har inte kunnat säga vilka instanser som är så tunga att de skall väga över andra. Det var emellertid ganska många instanser som uttryckte sig positivt vad gäller den skattemässiga sidan av den här saken. Därför hade det kunnat vara värt att prova utredningens förslag. Vår ordförande var i kontakt med skattesakkunniga, som för sin del menade att det inte behövde vara särskilt krångligt att ta bort garantibeloppet utan att ett sådant system nog skulle gå att tillämpa. Nu har utskottets hemställan blivit vad den är, och jag har ingen anledning att ta upp någon vidare diskussion. Men jag tycker fortfarande att det var synd att vi inte fick prova just den skattemässiga delen av förslaget, som faktiskt var en kärnpunkt i hela utredningens arbete.

Herr talman! Med hänvisning till den argumentation som framfördes vid behandlingen den 9 april yrkar jag bifall till reservationerna 1-5, 7-9 och 1.
Herr talman! Med hänvisning till diskussionen i det här ärendet då det behandlades förra gången yrkar jag bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Med hänvisning till den diskussion vi förde vid det tidigare tillfälle då frågan behandlades yrkar jag bifall till vpk-motionerna 1933, 847 och 1022 samt till utskottets hemställan vad gäller mom. 12 och 19 a. Vidare yrkar jag bifall till motionen 602 av Bo Södersten m.fl.
Herr talman! Reservationerna 6 och 10 vid det betänkande som nu behandlas rör granuler av järnmalmsslig vid SSAB:s gruvor i Grängesberg. Sedan kammarens föregående behandling av ärendet har utskottet genom ett brev informerats om en ny metod för granultillverkning som beträffande både anläggningsoch driftkostnader sannolikt är helt överlägsen den i betänkandet behandlade metoden. Det illustrerar enligt min mening hur orimligt det är att riksdagen skall ta ställning till detaljinvesteringar i näringslivet. Det bör rimligtvis vara en uppgift för det berörda företaget. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 6 och 10 och i Övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! När jag nu på de socialdemokratiska reservanternas vägnar tar kammarens tid i anspråk vill jag börja med att uttrycka en viss förvåning över den borgerliga majoritetens ställningstagande vad gäller statsstödet till idrotten budgetåret 1981/82. På två ynka sidor i jordbruksdepartementets budgetproposition klarar man av resonemanget kring idrottens anslag — detta trots att regeringen håller sig med en speciell s.k. idrottsminister. Det satsas tydligen mera på en byråkratisk överbyggnad än på en reell och viktig verksamhet inom idrotten. Det är betänkligt, särskilt i tider då vi brottas med växande ungdomsproblem. I den socialdemokratiska motionen med anledning av regeringens proposition, motion 1667, yrkas att riksdagen anvisar ett i förhållande till regeringens förslag med 5 milj.kr. förhöjt reservationsanslag. Den borgerliga utskottsmajoriteten har troget följt sin regering i spåren och således avvisat motionsyrkandet. Jag ber därför att få yrka bifall till den reservation som socialdemokraterna i kulturutskottet har avgivit. Den överensstämmer med yrkandet i motion 1667. Och jag vill, herr talman, citera några meningar ur texten i den nämnda motionen. Där sägs: ”Riksidrottsförbundet tilldelades vid beslutet om idrottspolitikens inriktning 1970 åtskilliga funktioner som gör att man kan säga att riksidrottsförbundet står i myndighets ställe. Olika statliga myndigheter kompenseras under löpande verksamhetsår för inträffade prishöjningar, framför allt gäller detta på lönesidan. För folkrörelserna står inte denna automatiska anslagsuppräkning till buds. Det är då särskilt angeläget att folkrörelserna vid tilldelningen av medel för kommande verksamhetsår får en uppräkning som hjälpligt motsvarar den förväntade penningvärdeförsämringen. ——-- Viser det som angeläget att idrottsrörelsen ges möjlighet att fortsätta den utveckling för att realisera målet idrott åt alla som påbörjats. Vi ser det också som angeläget att de särskilda insatser för kvinnlig idrott och idrott åt handikappade som idrottsrörelsen har påbörjat och vill fullfölja kan komma till genomförande.” Idrottsrörelsen har förvisso allt viktigare uppgifter. För omkring två miljoner människor i vårt land ger den egna idrottsutövningen glädje och stimulans. Det är ett gott motiv i sig för en samhällssatsning på idrotten, men det finns givetvis också andra motiv. Dit hör det som man i dag brukar kalla friskvården. Ett modernt industrisamhälle ställer onekligen stora krav på människorna. Hårt arbete under långa arbetsdagar i en ofta påfrestande arbetsmiljö innebär allvarliga risker för hälsan. Ofta drabbas människor med monotona arbeten av stress, jäkt och sjukdom. Maskiner och tekniska hjälpmedel har underlättat arbetet på många håll, men samtidigt följer nya problem i den s.k. automationens spår. Vi kan konstatera att övervikt, hjärtoch kärlsjukdomar är vanliga inslag i de s.k. rika industrisamhällena. Därför utgör motionsverksamhet i anslutning till arbetsplatser och bostadsområden en mycket betydelsefull förebyggande hälsovård, och det är viktigt att de inslagen ökar i framtiden. Det pågår ju inom idrotten i sin helhet en kraftig satsning just på s.k. friskvårdande verksamhet, där de olika idrottsförbunden, ofta i samarbete med motionsidrottens speciella organisationer, försöker bedriva sådan verksamhet med största möjliga bredd. Den överväldigande majoriteten av alla idrottsevenemang kan mycket väl karakteriseras som ren motionsverksamhet. Detta rör sig också i hög grad om social gemenskap, vilket är särskilt viktigt då det gäller att bryta den oroande utvecklingen mot allt fler missbrukare av sprit och narkotika — ett område där vi har en av 1980-talets viktigaste politiska uppgifter. Jag förmodar, och har upplevt det så, att företrädare för samtliga partier i den svenska riksdagen är överens om det. Därför är det angeläget att peka på den självklara plats som idrottsrörelsen har i det arbetet, för att idrottsrörelsen och varje folkrörelse i det alltmer kommersialiserade samhället skall kunna bjuda ut sina aktiviteter på ett sådant sätt att de är attraktiva för människor. För detta behövs ett rimligt statligt stöd. Ca 75 76 av den föreningsanslutna ungdomen finns inom idrottsrörelsen. Inom denna kan därmed hundratusentals unga människor få möjligheter till en meningsfull fritid och till social gemenskap. Detta kan idrottsrörelsen skapa — och det är viktigt att stryka under — om samhället genom generösa anslag ger förutsättningar för idrottsrörelsen att ta detta ansvar. I föreningar kan unga människor tidigt få lära sig att ta ansvar för den egna verksamheten. Det sker onekligen en skolning i demokrati inom folkrörelserna över huvud taget och även inom idrottsrörelsen, som har stor betydelse för vårt samhälle i dess helhet. I detta sammanhang får vi inte heller glömma bort att det finns en stor grupp ideellt arbetande ledare som gör ovärderliga insatser i det svenska samhället. Idrottsledarna utför vid sidan av föräldrarna en oavlönad arbetsinsats som är till gagn för ungdomens utveckling och möjligheter att skapa en tillvaro som i olika avseenden fyller deras liv med mening och innehåll. Därför är ökade resurser till idrottsrörelsen — där anslagen ofta förvaltas av oavlönade ledare, som givetvis också betraktar sina insatser som ett stimulerande fritidsintresse — någonting som ger mångdubbelt igen. Vidare bör vi inte glömma bort att idrotten har stor betydelse också för människor som inte är direkt aktiva inom idrottsrörelsen. En stor del av svenska folket tar del av idrotten genom att besöka idrottsevenemang eller genom press, radio och TV. Många av oss har ju nyligen ”genomlidit” VM-turneringen och glatt oss åt svenska Tre kronors framgångar på ishockeyrinkarna. Egen idrottsaktivitet liksom idrottsarrangemang har en given plats i det svenska kulturlivet. Det finns goda skäl att hävda att den svenska idrottsrörelsen har många viktiga uppgifter i 1980-talets samhälle. Därför finns det också klara motiv för en kraftig samhällssatsning på idrotten. Idrotten ger sina utövare glädje och stimulans, och motionsverksamhet blir ett allt viktigare inslag i den s.k. friskvården. Om idrottsrörelsen ges goda förutsättningar härför kan den få en självklar plats i arbetet med att ge den unga generationen goda uppväxtförhållanden. De tusentals ideellt arbetande ledarna inom idrottsrörelsen är vidare en resurs som samhället måste ta till vara. Vi har inte råd att underlåta att stödja dem i deras viktiga arbete. Den svenska idrottsrörelsen, som ju är en stor och levande folkrörelse, har själv i sitt programförslag Idrott 80 dragit upp riktlinjerna för framtiden. Programförslaget speglar idrottsrörelsens egen vilja att bredda verksamheten, att slå vakt om självständigheten och att finna egna lösningar på allvarliga problem. Sådana problem har diskuterats här i riksdagen, och det finns skäl att diskutera dem för att på olika sätt finna lösningar. Även om det är fråga om problem som idrottsrörelsen själv skall ta ansvaret för, behöver den ett stöd från samhället och dess företrädare — jag tänker främst på de problem som sammanhänger med doping och med en kommersialisering som breder ut sig alltmer. Målet att skapa det som rubricerats Idrott åt alla är inte uppnått ännu. Det var den socialdemokratiska regeringen som efter förslag av idrottsutredningen i början av 1970-talet föreslog riksdagen att lägga fast de mål som formulerats för Idrott åt alla. 1970-talet har onekligen inneburit en kraftfull utveckling av den svenska idrotten på många områden, men här finns alltjämt en stor utvecklingspotential som av de skäl jag nämnt måste tas till vara. Många fler människor kan nämligen aktiveras. Ännu i dag finns faktiskt starka samband mellan social och ekonomisk status och idrottsaktivitet. Även om mycket har hänt på detta område, så har detta förhållande inte kunnat brytas helt och hållet. Vi kan konstatera att människor med högre inkomster och mindre ansträngande arbeten är mer aktiva än lågavlönade personer med tunga arbeten. För många bjuder det givetvis emot att efter en dag med hårt kroppsarbete ägna några timmar åt fysisk träning. För många människor med sådana förutsättningar blir idrotten främst en passiv konsumtion framför TV-apparaten eller ibland på åskådarläktaren i någon av våra idrottsarenor. Som jag ser det måste idrottsrörelsen och samhället i samverkan förbättra möjligheterna för vissa grupper att utöva idrott och rekreation. Jag tänker på kvinnorna, invandrarna, de handikappade och pensionärerna. De har anledning att ställa anspråk på samhället och idrottsrörelsen. Det är grupper som på detta område likaväl som på andra alltjämt är eftersatta. Ett aktivt engagemang inom idrotten kan medverka till att dessa grupper uppnår det vi brukar kalla självförverkligande och till att de får kontakt med andra människor i en social gemenskap i dess bästa form. Det är ett engagemang som kan ge glädje och gemenskap. Det är också ett rättvisekrav att alla skall ha möjlighet att delta i en verksamhet som får ett stöd från samhället på det sätt som idrotten får. Men en önskvärd breddning av verksamheten till nya grupper kräver bl.a. tillgång till fler välutbildade idrottsledare. Utbildningen behöver dessutom öka för att man skall kunna täcka det behov som redan finns. Ökade krav kommer att ställas på kvaliteten i utbildningen på det här området likaväl som på många andra. Föräldrar har rätt att ställa höga krav på de människor som har ett ansvar för barnens och ungdomarnas fostran till goda samhällsmedborgare, onekligen något som just idrottsledarna har. Herr talman! Mot denna bakgrund är det minst sagt beklagligt att den borgerliga majoriteten valt att också sätta idrottsrörelsen på svältkost. tillsammans med övriga folkrörelser i hög grad. För det är ju ändå så att — jag vill stryka under det — att satsa på ideellt folkrörelsearbete i idrottens form är en klok och, om man vill se det så, lönsam samhällsinvestering på sikt. Därför vill jag än en gång yrka bifall till den socialdemokratiska

Herr talman! Idrotten är en del av den mänskliga kulturen, och miljontals svenskar idrottar i någon form. Det är en rörelse på massbasis. Den har en betydelsefull social funktion — den skapar möjligheter till samvaro, gemenskap, kamratskap och vänskap. Den befordrar folkhälsan, och den har också haft betydelse för att dämpa klassamhällets utslagningsmekanismer. Den organiserade tävlingsidrotten är ett viktigt inslag. Ur massrörelsen har högklassig tävlingsidrott vuxit fram. Denna har massrörelsen som sin förutsättning, och tävlingsidrotten ger massrörelsen dess stimulans. Det finns ett klart samband mellan idrottsklubbarnas framgång och deras förmåga att bedriva en bred verksamhet, inte minst bland barn och ungdom. Det ligger i det kapitalistiska systemets logik att kapitalägarna försöker siå mynt av idrotten. Mäktiga kapitalintressen utnyttjar då idrotten för sina syften. Det har skapat en omfattande marknad för fritidsoch idrottsutrustning. Detta är i och för sig inga konstlade behov idrottsutövningen kräver ju viss form av utrustning — men kapitalet använder framstående idrottsmän och kvinnor för att kunna skapa märkesstatus och försälja överkvalificerad utrustning i massupplaga och till överpriser. Det är inte bara utrustningsfabrikanter som försöker sko sig på idrotten. Företag inom alla branscher nästlar sig in i idrotten och upptäcker att man kan skapa goodwill för sina produkter. Reklamen dominerar tävlingsprogrambladen och arenorna, och den dominerar också idrottsutövarnas dräkter. Idrotten har blivit beroende av stöd från kapitalet. På de kommersiellt mest utvecklingsbara sporterna satsar företagen mest pengar, och vissa sporter är mera reklamjippon än idrott. Detta har drabbat elitidrotten, men även längre ned i breddidrotten eller seriesystemen — låt mig kalla det så —, köper sig industrin in. Detta får menliga följder. En idrottsklubbs tävlingsframgångar spelar roll för dess reklamvärde, dess reklamvärde spelar roll för hur mycket pengar klubben kan få in, och detta i sin tur har en avgörande betydelse för hur bred verksamhet man kan ha bland ungdomen. De kapitalistiska marknadslagarna börjar tränga sig in i seriesystemen. Placeringen i ett mästerskap eller en serie gäller inte längre enbart äran utan också de kommersiella sponsorernas beredskap till ytterligare ekonomiska satsningar. Det kan alltså gälla en idrottsklubbs möjligheter att existera. Idrottsutövarna hetsas. Människohandeln med spelare och tävlande breder ut sig. De aktiva blir till investeringar som andra investeringar. I de mest publika bollsporterna försöker man köpa ihop lag. Klubbar med möjlighet att nå framgångar med t.ex. ungdomsverksamhet förhindras därvidlag, genom att andra med köpstarkare möjligheter köper upp ungdomarna. Ungdomsverksamheten förlorar därmed en stor del av det sociala värdet, genom att pengarna kommer in. Det kommersiella inslaget i idrotten har följder även på det ideologiska planet. Det gäller främst det elittänkande som främjas. Man sätter pengarna i centrum som viktigare än kamratskap och gemenskap. Hans Alsén nämnde det nyligen avslutade ishockey-VM. Man lyssnade då på reportrar som sade: Ja, nu förlorar vi några spelare igen till Canada. — Vi missunnar naturligtvis inte dem att tjäna pengar. Och de tjänar grova pengar. Men de befrämjar framöver också en elitteori, en elitidé. Det bör man ha uppmärksamheten på. Kommersialiseringen av idrotten är en följd dels av kapitalägarnas försök att slå mynt av idrottsintresset, dels av otillräckliga samhälleliga ekonomiska insatser. Kommersialiseringen medför högst olikartade villkor för olika idrottsgrenar. Men också mellan olika utövare inom samma gren kan villkoren bli helt olika. Elitidrott är emellertid en viktig del av idrottsrörelsen. Den kan jämföras med ett slags artisteri. Den skall tjäna idrotten och stimulera idrottsintresset. Men den skall absolut inte tjäna företagsamheten och storfinansen. Formerna för de samhällsinsatser som behövs för att motverka de kommersiella krafterna inom bl.a. elitidrotten bör enligt vänsterpartiet kommunisternas mening övervägas i en sä skild utredning. Denna utredning bör diskutera någon form avt.ex. idrottsstipendier — som ett alternativ till de kommersiella satsningarna — för att skapa tryggare förhållanden för dem som idrottar. Vidare bör problemet övervägas hur elitidrottarna kan ges större trygghet efter sin aktiva tid. Livet skall ju inte ”ta slut” så snart man har slutat idrotta på elitnivå. De rapporter som Riksidrottsförbundet har lagt fram visar inte på några nya vägar. Därför anser vi att en ny utredning som tar ett bredare grepp och ser till hela idrotten och friluftslivets förhållande till elitidrotten måste genomföras. En sådan utredning skall ha som inriktning att motverka de kommersiella inslagen i idrotten. Utskottet har avstyrkt vårt yrkande. Man tror inte, heter det. inte på någon utredning för att klara problemen. Min fråga till utskottet är därför: Hur skall man klara det här problemet? Samtidigt med avstyrkandet erkänner man ju att det är ett problem. Eller vill man inte göra någonting alls? Ett sätt att motverka kommersialiseringen inom idrotten är naturligtvis att ge idrotten ett rikligt samhälleligt stöd. Denna linje tillgodoses inte av regeringen. Den tillgodosågs inte heller av tidigare regeringar, eftersom idrotten under 1970-talet inte fått några kraftigare anslag, så att den skulle kunna hävda sig. Nu försöker man att med några få procentenheter gå under t.o.m. riksidrottsstyrelsens äskanden. Men då skall vi komma ihåg att riksidrottsstyrelsen har fått vänja sig vid en låg anslagsnivå. Man har redan prutat på specialförbundens anspråk. Man vet att statsmakterna är njugga. Men att idrotten på detta sätt gjorts beroende av sponsorer har inom flera specialförbund och klubbar lett till att personer som har bedömts ha goda kontakter har fått höga poster inom idrottsrörelsen — med tanke på de resultat som dessa kontakter kan förväntas medföra och inte därför att de är väl insatta i idrottsfrågor och har en bred idrottslig bakgrund. Detta är naturligtvis ett internt demokratiskt problem för idrottsrörelsen, men jag måste ta med det som en aspekt, för det spelar en roll både när det gäller idrottsrörelsens egna krav på samhället och när det gäller idrottsrörelsens ökande behov av välvilja från näringslivet. De kommersiella krafterna måste motverkas inom idrotten. Det kan ske genom att man satsar minst de pengar som riksidrottsstyrelsen har äskat, 172,3 milj.kr. Men utskottet vidhåller regeringens förslag på 151 milj.kr. Det är en neddragning av anslagen till idrotten, som vi från vänsterpartiet kommunisterna anser helt felaktig. Med anledning av att idrottsanslagen minskas har riksidrottsstyrelsens ordförande Karl Frithiofson skrivit följande i tidningen Svensk Idrott: ”Inom idrottsrörelsen menar vi att detta är ett grovt felgrepp. Stimulans och utveckling av människornas självverksamhet för friskvård och socialt välbefinnande håller tillbaka kostnaderna på flera andra områden. Vår massidrott är också produktionsfrämjande. Politiskt är det korttänkt och inkonsekvent att slå så hårt mot den breda idrott vi skapat här i landet.” Karl Frithiofson framhåller i samma artikel att om idrottsfolket ”tvingas följa fältropet att minska och dra ner, blir följderna uppenbart negativa. Färre barn och ungdomar aktiveras, den starka viljan att få med fler flickor och kvinnor i idrotten måste bromsas, handikappidrotten måste — trots den goda medvinden — reva seglen, massrörelsen måste hållas tillbaka ——=-.” Riksidrottsstyrelsens ordförande pekar på det stora problemet: Vilken roll skall den svenska idrotten i bred mening spela i samhället? Följdriktigt följer man i de borgerliga partierna det kapitalistiska systemets lagar. Den idrott som är lönsam får överleva och drivas vidare. Om socialdemokraterna med 5 milj.kr. över de borgerliga kan köpa sig fria från den inställningen är tvivelaktigt. Karl Frithiofson pekar också på ett vältaligt sätt på följderna av prutade anslag. Utskottets skrivningar om prioriteringar av bredd-, kvinnooch handikappidrott blir i detta sammanhang — som jag ser det — rena hyckleriet. Det är ett bekvämt sätt att bolla över prioriteringarna till idrottsrörelsen att säga att anslagen inte skall öka, men att idrottsrörelsen skall prioritera bredd-, kvinnooch handikappidrotten. Jag delar uppfattningen att detta skall prioriteras, men utskottet glömmer en viktig sak. Denna prioritering innebär ytterligare kommersiella inslag i elitidrotten och andra delar. Den lämnas ännu mer i klorna på dessa intressen. På sikt kommer detta att få negativa verkningar på såväl bredidrotten som kvinnooch handikappidrotten, liksom framför allt på den ideologiska inriktningen — men den kanske inte bekymrar de borgerliga särskilt mycket. Nej, ärade utskottsledamöter, höj anslaget till vad riksidrottsstyrelsen begärt! Då kan vi åtminstone hålla nuvarande nivå. Satsningen på handikapp-, kvinnooch breddidrott måste göras på ett bredare sätt.

Detta skulle kunna ske med en kraftfull satsning av de tipsmedel som finns i landet. De skulle med fördel kunna användas på det här området. Men utskottet ställer sig kallsinnigt, samtidigt som man i betänkandet uttalar sitt stöd för bredd-, kvinno och handikappverksamhet inom idrottsrörelsen. Som jag ser det är det bara läpparnas bekännelse från utskottet och inte allvarligt menat. Vänsterpartiet kommunisterna är för ett internationellt idrottsutbyte. Målsättningen, att världens ungdom skall mötas i tävlingar där det sociala och kulturella utbytet är minst lika viktigt som idrottsutövandet. är något eftersträvansvärt. Tyvärr har de stora internationella idrottsevenemangen alltmer blivit kommersiella jippon än idrottsutövning. Svensk idrottsungdom skall självfallet delta i internationellt idrottsutbyte. Däremot kan väl inte Sverige som arrangör delta i den kommersiella karusell som de stora idrottsspelen nu representerar. Ett anordnande av vinter-OS måste utgå från att evenemanget skall bidra till att bryta den kommersiella utvecklingen. Inte heller skall storföretag ta över idrotten. I förslaget att förlägga vinter-OS till Falun ser vi att det är Stora Kopparbergs intressen som lyser igenom. Riksdagen bör uttala som sin mening att internationellt idrottsutbyte arrangerat i Sverige måste utgå från att i största möjliga utsträckning använda redan befintliga anläggningar. Några anläggningar för ”engångsbruk” kan inte accepteras, ej heller anläggningar som är överdimensionerade för normalt bruk. Finansieringen av internationella idrottstävlingar bör vara sådan att den inte drabbar skattebetalarna i efterhand. Det är en mycket viktig detalj. Enbart TV-intäkter räcker inte för att garantera att sådana evenemang går ihop. Riksdagen bör därför även uttala att idrottsarrangemangen och idrotten över huvud taget måste bort från de kommersiella intressena. Detta innebär att Sverige inte skall ställa upp som arrangör av sådant idrottsutbyte som till stor del är kommersiella reklamjippon. I Falun — som är ett aktuellt fall — har socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna gått emot att anordna ett OS, till stor del av de skäl som jag här har anfört. I utskottets skrivningar finns inget gensvar för den inställning som man har i Falun. Där är tydligen socialdemokraterna och borgarna överens om att det är fritt fram för OS i vilken form som helst. Vpk har i yrkandena 4 och 5 i sin motion föreslagit ett uttalande från riksdagen att det internationella idrottsutbytet skall grunda sig på de förutsättningar som jag tidigare understrukit. Utskottet har avstyrkt dessa yrkanden utan några sakmotiveringar. Riksdagen har inte tidigare behandlat dessa yrkanden, varför man inte kan hänvisa till tidigare års uttalanden. Därför måste jag fråga utskottet: Varför skall riksdagen inte göra något uttalande av den innebörd som vpk föreslagit? Eller är man helt för att det skall vara fritt fram för OS i vilken form som helst? Herr talman! Jag yrkar under punkt 1 bifall till motion 1276. 544, av LO:s ordförande Gunnar Nilsson m.fl. med krav på att utredningen om rekreationsoch turistpolitiken skall få tilläggsdirektiv att föreslå åtgärder mot att attraktiva områden inom de primära rekreationsområdena skall privatiseras. Det överensstämmer med det krav som vpk fört fram i motioner här i riksdagen. Utskottet har inte tillstyrkt detta motionsyrkande, och det finns heller ingen reservation. Utskottets motivering för ett avslag är, som jag ser det, inte hållbar. Därför yrkar jag, herr talman, under punkt 2 bifall till motion 544, yrkande 3.

Herr talman! Svenska folket har under de senaste veckorna återigen kunnat uppleva högtidsstunder framför TV-apparaterna. Jag tänker på utsändningarna från ishockey-VM på Johanneshov och Scandinavium, där det svenska laget mot alla odds slutligen belade en mycket hedersam andraplats. Tidigare under året har vi kunnat glädjas åt fina svenska framgångar både i utförsåkning och i längdåkning på skidor, främst genora Ingemar Stenmark och Thomas Wassberg — alla andra prestationer inte att förglömma. Vad är det då som gör att Sverige och svenska idrottsmän i de flesta idrottsgrenar håller så god internationell standard? Det finns säkert flera förklaringar till detta, men jag tror att den svenske ishockeyledaren Bengt ”Fisken” Ohlson träffade rätt när han sade att förklaringen till att Sverige — trots avtappningen av spelare — ändå har en så god internationell standard är den fantastiska insats som våra ungdomsledare gör. Det dokumenterades också i ett TV-program om IK Fjällvinden — skidklubben i Ingemar Stenmarks Tärnaby. ”Vi ställer upp och jobbar för våra ungdomar”, sade alla med en mun. Alla dessa tusentals ungdomsledare som ställer upp — offrande sin fritid och för det mesta utan någon ekonomisk ersättning — är värda ett stort tack för denna sin insats. De gör en samhällsinsats som inte kan värderas i pengar. Tyvärr är det ju så att av dessa ledare är det bara några få som uppmärksammas i massmedia — de som får sola sig i glansen av någon elitidrottsman eller elitidrottskvinna. Alla de andra, som verkar på gräsrotsnivå, får sällan några rubriker, men dessa gör också en mycket värdefull insats med sitt arbete. Jag tycker att det är självklart att nämna detta när vi här i kammaren debatterar kulturutskottets betänkande nr 24, vari behandlas anslaget till idrott och friluftsliv. När det gäller anslagets storlek säger statsrådet Dahlgren i budgetpropositionen att det statsfinansiella läget har nödvändiggjort en stark återhållsamhet även i fråga om detta anslag. Utskottsmajoriteten har icke kunnat frångå regeringsförslaget utan tillsyrker det. Det innebär en ca 3-procentig uppräkning, en ökning av anslaget med 7,5 milj.kr. Längre har vi inte ansett det möjligt att gå, och därför yrkar vi avslag på vpk:s motion 1276, vari man föreslår en höjning med nära 21 milj.kr., och på socialdemokraternas motion 1667, vari föreslås en höjning med 5 milj.kr. I betänkandet har utskottet också tagit ställning till en rad frågor som mer eller mindre rör Riksidrottsförbundets ansvarsområde. Utskottet har inte i sådana frågor funnit anledning att biträda de krav som framförts utan föreslår riksdagen att med hänvisning till av Riksidrottsförbundet vidtagna åtgärder avslå dessa motionskrav. I motionerna 354 och 1260 tar man upp frågan om Riksidrottsförbundets avvägning vid fördelning av medel till specialförbunden och till utanför Riksidrottsförbundet stående organisationer i ett läge där det statliga stödet till idrotten reellt sett torde komma att minska. Utskottet har i sammanhanget tagit del av utvecklingen av bidragen till de olika idrottsförbunden och vidare tagit del av de allmänna grundsatser som 1977 års riksidrottsmöte fastställt samt studerat Riksidrottsförbundets idéprogram för idrottsrörelsen, Idrott 80. Jag skall inte här i detalj referera vad dessa olika skrifter innehåller utan konstaterar bara att det i Idrott 80 läggs fram förslag till handlingslinjer inom idrottsrörelsens olika verksamhetsområden. Särskilda avsnitt ägnas åt en mängd olika områden, såsom friskvård, tävlingsidrott, elitidrott, motionsidrott, kvinnlig idrott samt idrott för handikappade. Det föreslagna programmet syftar till att många fler människor än nu skall ägna sig åt idrott och motion. Enligt utskottets bedömning har Riksidrottsförbundets planeringsarbete inför 1980-talet en inriktning som står i överensstämmelse med det synsätt som kan sammanfattas i begreppet ”idrott åt alla”. Utskottet delar motionärernas uppfattning att prioriteringsfrågorna måste tillmätas särskilt stor vikt i ett läge då stödet till idrotten inte längre kan ökas i den takt som varit fallet under 1970-talet. Mot den angivna bakgrunden föreslår utskottet att riksdagen med anledning av motionerna 354 och 1260 som sin mening ger till känna för regeringen att handikapp-, breddoch motionsidrott samt kvinnoidrott i enlighet med motionernas syfte särskilt skall uppmärksammas vid riksidrottsstyrelsens fördelning av stödet till idrotten inom givna anslagsramar. I betänkandet behandlas också stödet till friluftslivet och de motioner som väckts om detta. När det gäller turistoch rekreationsfrågor, så tillsatte regeringen 1979 en särskild utredare med uppdrag att se över vissa frågor inom området. I motion 544 yrkas att enmansutredningen nu ges ett bredare parlamentariskt underlag. Utskottet har vid tidigare tillfälle behandlat ett likalydande motionsyrkande men fann då att det vid den tidpunkten inte fanns anledning att göra någon förändring. Då utredningen om någon månad avser att lägga fram ett första betänkande kommer den därefter att behandla rekreationspolitiskt betydelsefulla åtgärder. Därför uttalar utskottet att det bör ankomma på regeringen att pröva på vilket sätt utredningen skall ges ett parlamentariskt inslag och hur olika intressen och åsiktsriktningar skall bli företrädda. Detta föreslår vi att riksdagen ger regeringen till känna. Herr talman! Jag vill med detta inlägg yrka bifall till kulturutskottets hemställan i betänkande 24 på alla punkter. Låt mig också, eftersom Lars-Ove Hagberg har riktat en direkt fråga till utskottets talesman angående de olympiska spelen och andra internationella stortävlingar, anföra en synpunkt. Vi här i Sverige framlade ju ett förslag till en s.k. svensk modell för de olympiska spelen med decentraliserade tävlingsplatser, där de olika idrottstävlingarna skulle kunna försiggå. Detta förslag vann inte de internationella organens bifall, utan de olympiska spelen förlades till annan plats. Jag anser fortfarande att det är mycket möjligt att enligt den s.k. svenska modellen arrangera internationella tävlingar och olympiska spel. Då decentraliserar man tävlingarna till olika tävlingsplatser och kan tillvarata befintliga anläggningar på ett bättre sätt än om man skall bygga upp sådana och investera miljarder i dem. Vi har inte haft anledning att göra ett uttalande i denna fråga, som Lars-Ove Hagberg aktualiserat genom sin motion, utan vi har konstaterat att det gäller ärenden som bör handläggas av Riksidrottsförbundet och de internationella organen. Detta är, Lars-Ove Hagberg, anledningen till att utskottet härvidlag inte givit uttryck åt någon mening.

Herr talman! Det sista var väl ändå, Karl-Erik Norrby, ett ganska dåligt försvar för detta att riksdagen inte uttalar sin mening. Något sådant som olympiska spel är väl inte bara riksidrottsstyrelsens och idrottsröreslens sak, utan det måste väl vara samhällets sak. Det pågår en diskussion på de platser där spelen skulle förekomma. Man är orolig över konsekvenserna. Man talar om det statsfinansiella läget, och man funderar över hur det kan komma att bli med de olymiska spelen. De har att göra med en mycket viktig fråga som man här inte vill beröra, nämligen de kommersiella krafternas grepp över idrotten och framför allt över elitidrotten, som formar och fostrar just dem som är förebilder för ungdomen. De idrottsledare som Karl-Erik Norrby nyss talade om ägnar en stor del av sin verksamhet åt att offervilligt ställa upp för att fostra ungdomar, som till sist skall tycka att det är bra att få komma till Canada — och vi skall inte missunna dem att tjäna stora pengar — medan mängder av ungdomar får vara kvar här hemma. Visst skapar en idrott med denna inriktning elittänkande redan vid tidig ålder. Just det här greppet har ett samband med de här stora spelen. Vi från vpk ville att riksdagen skulle göra ett uttalande, att Sveriges riksdag inte med hur glada ögon som helst såg att man skapar sådana här mastodontspel, framför allt som man vet att bakom de krafter som driver fram dessa spel ligger storföretagen och deras intressen. Men det är klart att det inte ligger i Karl-Erik Norrbys intresse att diskutera detta. Av Karl-Erik Norrbys svar att döma vill man inte diskutera detta på det planet, och det avslöjar väl litet vad det handlar om. Karl-Erik Norrby berör inte heller det som riksidrottsstyrelsens ordförande pekar på, nämligen att minskade anslag i dag går ut över breddidrotten. Och breddidrotten vill utskottet i dag prioritera. Vad händer då med den andra delen av idrottsrörelsen? Det vill Karl-Erik Norrby inte heller tala om. Jo, den delen kommer direkt i händerna på de kommersiella intressena. Skall vi någon gång kunna klara oss ur det greppet, måste staten ställa upp med pengar. Jag tycker det är rena hyckleriet, när man inte säger klart ut att om vi priorieterar breddidrotten kommer vi att få en idrottsbild i det här landet som i andra avseenden kommer att drabba ungdomen. Därför tycker jag att njuggheten med anslagen drabbar både breddidrotten och elitidrotten. Vi behöver mer anslag än vad riksidrottsstyrelsen begärt och fler åtgärder på ett bredare plan. Därför yrkar jag återigen bifall till vpk-förslaget.

Herr talman! Hans Alsén har här som företrädare för reservanterna i utskottet utförligt motiverat varför vi socialdemokrater yrkat på ett med 5 milj.kr. höjt belopp när det gäller anslaget till idrotten. Jag skall som motionär och med den erfarenhet jag har som ordförande i ett av idrottsförbunden komplettera med några synpunkter. Vi är också inom idrotten medvetna om att man måste vara återhållsam med statsutgifterna, men huruvida man sparar eller inte är en fråga om vad man använder pengarna till. Alla väntar sig att våra folkrörelser och inte minst idrottsrörelsen skall göra en betydelsefull insats i vårt samhälle, bl.a. för att vi bättre skall kunna möta de sociala problem, speciellt på ungdomssidan, som vi ständigt diskuterar och försöker finna lösningar på. Jag vågar påstå att de resurser vi ställer till folkrörelsernas förfogande — och det gäller i hög grad idrottsrörelsen — förmeras många gånger om på grund av den stora omfattningen av frivilliga insatser inom folkrörelserna. Det gäller för idrottsrörelsens vidkommande insatserna på alla nivåer, såväl centralt som regionalt och lokalt. Självfallet har idrottsrörelsen vissa fasta kostnader som man inte kommer ifrån utan att allvarligt beskära verksamheten, fasta kostnader som är nödvändiga för att de många frivilliga insatserna skall kunna genomföras och få effekt. Den hårda prutning som regeringen föreslår när det gäller det ordinarie anslaget ger inte en rimlig kompensation ens för löneoch prisökningar. Vi socialdemokrater, som har motionerat, har funnit detta oacceptabelt och betraktar det inte som sparsamhet utan som en snålhet som bedrar visheten. Den ökning vi föreslår skulle göra det m ligt att hålla anslagen någorlunda i takt med löneoch prisökningarna.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

Herr talman! Till kulturutskottets betänkande 1980/81:24 finns fogad en moderatreservation angående turistoch rekreationsutredningens sammansättning. Bakgrunden är följande: Regeringen beslöt 1979 att låta utreda vissa frågor inom rekreationsoch turistområdet. Sedan januari 1980 har landshövding Harald Pettersson som enmansutredare haft detta uppdrag. Han kommer i juni i år att lägga fram ett delbetänkande rörande den statliga administrationen inom turistoch rekreationsområdena. Slutbetänkandet beräknas komma under första halvåret 1982. Redan förra året motionerade ett antal socialdemokrater om att utredningen skulle göras om till en större parlamentarisk utredning. Utskottet avstyrkte och riksdagen avslog motionen, men en dörr lämnades öppen för senare omprövning. Ett år har gått, utredningen är till hälften färdig och varken utredningsmannen eller det ansvariga statsrådet, Anders Dahlgren, har aktualiserat någon förändring. Däremot har socialdemokraterna kommit igen med kravet på en större parlamentarisk utredning. Motionärerna betonar också starkt att en sådan förändring inte får försena utredningens arbete. Utskottets majoritet anammar i år motionärernas tankegångar, även om man generöst överlåter åt regeringen att pröva på vilket sätt utredningen skall ges ett parlamentariskt inslag. Vi reservanter anser det uppenbart att den förordade förändringen av utredningen leder till förseningar och kostnadsökningar. Den ter sig dessutom helt omotiverad, då önskad parlamentarisk förankring av arbetet kan ske på ett mer informellt sätt. Att ert år innan en utredning är färdig vidta den här typen av åtgärder måste väcka undran över på vilket sätt statligt utredningsarbete egentligen går till. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservation 2.

Herr talman! Jag är väldigt glad över att utskottet i sitt betänkande har markerat hur viktigt det är att det anslag som idrottsrörelsen får i rättmätig del också går till kvinnoidrotten. I synnerhet i tider av ekonomisk åtstramning måste man fundera över var insatserna bäst behövs, och det kan innebära att man får ta från ett tidigare prioriterat område och lägga pengar på de verksamheter som behöver utvecklas, t.ex. kvinnoidrotten, handikappidrotten och breddidrotten. Damidrotten är på frammarsch. Damfotbollen t.ex. är Sveriges näst största idrott. Den är större än ishockey. Trots det behövs det — menar man, också från idrottshåll — en nytändning för att få med fler flickor och kvinnor i olika idrotter och för att få med fler kvinnor som ledare. Därför satsar Riksidrottsförbundet på ”kvinnoidrottens nya giv ”, som man säger, vilket egentligen enligt vad jag förstår i hög grad är en satsning på familjeidrott, där föräldrarna engageras som ledare. Jag tror dens.k. fritteverksamheten kan vara en väg att gå för att på sikt få med fler kvinnor. Men Riksidrottsförbundets konsulent för kvinnlig idrott gör mig betänksam, när hon i en intervju säger att kvinnoidrotten inte kan fortsätta att utvecklas, om inte idrotten totalt sett får ökade resurer. Hon säger också: Frittegrupperna skall givetvis inte konkurrera med den ordinarie föreningsverksamhetens utrymme. Frittegruppens program får anpassas med hänsyn till de lokaler som eventuellt kan ställas till förfogande. Riksidrottsförbundet sätter upp en mål, men man vill bara satsa om man får ökade resurser! Jag tror att man får tänka sig både en omfördelning och en effektivisering av de resurser man har. Flickorna och kvinnorna utgör halva delen av befolkningen —de borde få den del av resurserna som de med hänsyn till detta behöver. Det gäller också att få med fler kvinnor i styrelserna i specialförbundens distriktsorganisationer. Det är viktigt. Ordföranden i Riksidrottsförbundets s.k. brudgrupp sade i en intervju: ”Om åtta styrelseledamöter av tio är män, så är det männen det hänger på om tjejerna skall få det bättre. Men det är få män som tar egna initiativ till förbättringar inom kvinnoidrotten. Det måste tjejerna göra själva, och de måste göra det i styrelserna. Det är där som de viktiga besluten fattas.” Det finns många duktiga kvinnor inom idrotten, men de hindras ofta av konventioner från att bli föreslagna till olika poster. De kommer inte heller med när det gäller uttagningen av ledare på elitplanet. Ett exempel bara: Den svenska OS-truppen i friidrott 1980 bestod av åtta kvinnliga idrottare och sju manliga. Ledarna var sex män och ingen kvinna. När vi diskuterade anslaget till Sveriges Radio/TV i kammaren för några veckor sedan tog jag upp massmedias betydelse när det gäller uppmuntran och stimulans av kvinnoidrotten och hur dåligt man lever upp till det ansvar man onekligen har. I radio och TV får damsporten en förfärande liten del av uppmärksamheten. Under en undersökningsperiod i TV fick herrsporten 89 20 och damsporten ungefär 3,3 70 av de fem timmar man sände. I en debattartikel i Norrbottens-Kuriren i år tar Lena Carlzon-Lundbäck, vår framstående längdåkerska, upp den här problematiken till diskussion. Hon påpekar där att damidrotten aldrig blir populär med den sneda syn på damidrott som de flesta journalister har. Hon tar längdåkningen som exempel och säger ungefär så här: Det är helt naturligt att massmedia rapporterar mer om just de herrar som tagit medalj i stora sammanhang. Men när det skrivs spaltmetrar och rapporteras i oändlighet om de killar som har presterat sämre resultat än vi tjejer blir man besviken. Är det verkligen det som läsaren-tittaren vill ha? För att ta rapporteringen från våra SM-tävlingar som ett exempel: En hel artikel om herr-ettan, tvåan, trean, fyran, osv., och på de två sista raderna talas det om att damtävlingen vanns av .